Herr talman! Jag tror att vi måste reda ut frågan om hur vi skall få högre skadestånd, Kjell Johansson. Tydligt är att Kjell Johansson är överens med mig om att man gott och väl kan utdöma högre skadestånd. Men när man utdömer dessa skadestånd — oavsett om de är högre, oförändrade eller eventuellt lägre — är det smakligare om deras vikt är precis den som utdömts. Har 10 000 kr. utdömts i skadestånd för ett lageller avtalsbrott, skall det också vara 10 000 kr. för företagaren eller aktiebolaget och inte 4 000 kr., som det är i realiteten i dag. Detta är självfallet den bästa vägen. Om Kjell Johansson sedan anser att man bör ha en differentiering av skadestånden för samma brott beroende på om det gäller ett fåmansbolag eller ett större aktiebolag, då kan den frågan alltid diskuteras. Men om ett brott har begåtts av ett fåmansbolag och man därigenom möjligen kan påstå att det föreligger en viss okunnighet — i förhållande till om det skulle ha gällt ett stort företag — är det väl O. K. att ta hänsyn till detta vid bedömningen av skadeståndet, och det är vad arbetsdomstolen gör i dag. Vad jag menar är att skadestånden måste ha sin verkliga vikt och inte skall subventioneras skattevägen till ungefär 60 96 — eller kanske ännu mera när det gäller egenföretagare, där marginalskatterna kanske ligger högre än för aktiebolag. Kjell Johansson säger att det är typiskt för vpk:s inställning att säga att arbetsköparna försöker kringgå lagar och avtal. Jag vet inte vad Kjell Johansson har för bakgrund. Själv har jag under 23 år arbetat som elektriker, och under de åren har jag tydligt upplevt hur arbetsköparna verkligen försöker kringgå lagar och avtal. Jag har också en 20-årig facklig bana bakom mig, och även där har jag tydligt sett hur man försöker kringgå ingångna lagar och avtal. Den här inställningen bygger alltså på erfarenheter från arbetslivet, och den är inte vänsterpartiet kommunisterna ensam om, utan enligt utskottet delas den också av socialdemokratin. Sedan säger Kjell Johansson att det är förhållandevis få fall som går till domstol. Det skulle då inte vara så farligt. Men låt mig säga att det är ett avsevärt antal fall där skadestånd utdelas i form av överenskommelser eller jämkningar mellan parter.

Herr talman! Jag sade alltså att det är typiskt för vpk att uttrycka sig på det sätt som man gör i motionen. Det har jag haft rika tillfällen under den korta tid jag suttit här i riksdagen att konstatera. Nu skall vi klara ut det här med skadeståndet, sade Tommy Franzén. Men inte blev det utklarat. Inte blev det utklarat vilka konsekvenser det får om Nr 113 man skall ha det här skadeståndet och om den som drabbas, låt oss säga en Torsdagen den småföretagare, dessutom skall betala rättegångskostnaderna av egna medel, 7 april 1983 skattade pengar, och också betala arbetsgivaravgifter av egna medel. Tala om för mig, Tommy Franzén, varför en småföretagare som drabbas av ett skadestånd skall få högre ATP genom att han tvingas att erlägga högre ATP-avgifter bara därför att han har drabbats av skadestånd! Det finns en mängd olika frågor att klara ut då det gäller det arbetsrättsliga skadeståndet. Jag tycker att det vore bäst att göra detta först — innan man, som skatteutskottet gjort, uttalar sig så positivt om en sådan här förändring.
Herr talman! Kjell Johansson tycker att det är typiskt för vänsterpartiet kommunisterna att uttrycka sig på det sätt som vi här gjort. Vi har gjort det därför att vi tycker att det finns anledning att tala om hur saker och ting förhåller sig och vad som försiggår. Det talar vi om i klara ordalag, och det är också därför som vi har uttryckt oss på det sätt vi gjort. Vi försöker inte att genom kryptiska skrivningar och formuleringar dölja våra egentliga avsikter, utan vi talar om dem rätt ut. Om det är stötande för Kjell Johansson, må det väl vara hänt. Vi tycker att det är riktigt och tänker också fortsätta med det. Jag kan hålla med om att en något udda konsekvens kan bli en högre ATP om man nu slopar rätten till avdrag för det arbetsrättsliga skadeståndet. Då må man väl se över det på något annat sätt, för det kan i rimlighetens namn inte motivera en skattesubvention. Om man i domstol eller genom en förlikning vid en förhandling kommer överens om ett skadestånd på exempelvis 10 000 kr., är väl inte meningen att 10 000 i realiteten bara blir 4 000 på grund av att man får göra avdrag i taxeringen och därigenom uppnår skattelättnader. Konsekvensen är densamma för arbetstagare. Det finns lönarbetare som inställt sig inför domstol. Det är där som rättegångskostnaderna kommer in, som Kjell Johansson talar om. Inte får de här lönarbetarna, såvitt jag vet, göra avdrag på sina inkomster i sina taxeringar för de kostnader som de åsamkats genom att de släpats till domstol av arbetsköparna. Inte heller får de göra avdrag för det skadestånd de ålagts för de brott emot lagar och avtal som de har begått. Konsekvensen måste vara att avdragsrätten slopas för — medvetet eller omedvetet — försumliga, företagare och andra.

Herr talman! I sitt betänkande nr 35 har skatteutskottet sammanfört ett flertal motioner, som har det gemensamt att de alla handlar om skatteregler för olika slag av näringsverksamhet. 35 Jag har för avsikt att nu i ett första inlägg endast ta upp de områden där utskottet inte är enigt och där tidigare talare pläderat för de avgivna reservationerna, och också Tommy Franzéns plädering. Jag vill börja med reservation 1. Där tas företagarnas förmögenhetsbeskattning upp. Reservanterna önskar nu att riksdagen skall skriva till regeringen med begäran att regeringen skall lägga fram en proposition som befriar rörelseidkare från att erlägga förmögenhetsskatt på kapital som är nedlagt i jordoch skogsbruk eller i rörelse. Det är här fråga om en gemensam reservation från de tre borgerliga partierna. Reservanterna bygger upp sitt resonemang kring företagsskattekommitténs betänkande från november 1981. Men i detta betänkande var det ingen borgerlig enighet. Moderaterna ville gå längre i generositet vad gäller befrielse från förmögenhetsskatt än centern och folkpartiet ville göra. Moderaterna ville t.o.m. befria passiva jordoch skogsägare från förmögenhetsskatt, medan centern och folkpartiet nöjde sig med en halvering av förmögenhetsskatteberäkningen för dem. Min fråga till Knut Wachtmeister är ganska naturlig och klar: Har moderaterna nu övergivit sin tidigare ståndpunkt och anslutit sig till mitten eller är det tvärtom? Den borgerliga regeringen beställde ju fram några förslag från företagsskattekommittén, att ingå i ett s.k. småföretagarpaket inför valrörelsen 1982. Detta förslag var ett av dem, men den borgerliga regeringen presenterade aldrig någon proposition i ärendet. Dagens reservanter har alltså haft ett gyllene tillfälle att driva fram ett beslut i frågan när de satt i regeringsställning och därtill förfogade över en majoritet i riksdagen. Varför gjorde de då inte det? En utomstående kan bara gissa på denna punkt. För min del tror jag att regeringen, efter att ha skärskådat det material som presenterades av företagsskattekommittén, fann förslaget så fördelningspolitiskt stötande att man avstod från att lägga fram det. F. ö. är ju de gällande reglerna för företagare så gynnsamma att de redan nu för andra förmögenhetsägare ter sig som omotiverat fördelaktiga. Med gällande regler upptas bara 30 90 av förmögenhet placerad i rörelser eller jordbruksfastigheter som underlag för förmögenhetsskatten, medan de som placerat sin förmögenhet i bostäder, satt in den på banken eller köpt börsnoterade aktier får ta upp sin förmögenhet till hela dess värde. Man skall också ha klart för sig att det inte alltid — som reservanterna velat göra gällande —- rör sig om arbetande kapital i små och medelstora företag. Det finns inga undantag för stora företag — i princip bara för börsnoterade företag. Och det är de största företagen som kommer att få den största nyttan av dessa regler. Ofta rör det sig också om rent passiva penningplaceringar, i mark eller skog, som har ganska stor likhet med kapitalförvaltning. Av den statistik som företagsskattekommittén redovisade framgick också, att det inte var vad man i vanlig bemärkelse menar med småföretag som hade besvär med förmögenhetsskatterna, utan det rörde sig om andra grupper. Utskottsmajoriteten menar nu att det inte finns någon som helst saklig anledning att tillkännage något krav om ytterligare lättnader för de grupper Nr 113 som redan har fått den största lättnaden i förmögenhetsskatten. I dagens Torsdagen den statsfinansiella läge är skattebortfallet också betydande. Det rör sig troligen 7 april 1983 om något hundratal miljoner kronor. Att befria de mest förmögna från denna summa, samtidigt som krav reses på rasering av vitala delar av vårt sociala välfärdssystem, är oacceptabelt för utskottsmajoriteten. Reservation 2 handlar om nästan samma sak som reservation 1, även om moderaterna är ensamma om den. Också när det gäller arvsoch gåvoskatterna är förmögenhetsvärdena reducerade, och samma ojämlikhet föreligger i detta avseende mellan pengar placerade i företag eller i bank o.d. Jag kan medge att det, trots de lättnader som finns, kan finnas situationer där arvsskatten kan försvåra generationsväxlingar och att någon form av ytterligare uppskov kan behövas, men inte för att befria passiva arvingar från arvsskatt utan för att befria dem som fortsätter med driften. Det skulle te sig stötande att helt befria även passiva ägare av företag från arvsskatt; det rör sig här kanske mest om ägare av mark och skog. Att undersöka den frågan ligger inom företagsskattekommitténs ram, liksom att se vilka möjligheter det finns att tillföra småföretagen riskvilligt kapital. Det finns alltså i dag enligt utskottsmajoritetens sätt att se ingen anledning att bifalla reservanternas förslag. I reservation 3 tar moderaterna åter upp en fråga som en borgerlig regering kunnat föra i hamn om den velat. Men det ville den inte, och därför liknar det hela nu demonstrationspolitik. Våren 1982 lade den dåvarande regeringen fram de regler som f. n. gäller för utdelningars beskattning när det är fråga om småföretag. I praktiken avskaffades dubbelbeskattningen för företag upp till den medelstora klassen. Om detta var utskottet helt enigt. Det var alltså en borgerlig proposition. Utskottet var också enigt om de två spärrar som genomfördes, nämligen att maximera den avdragsgilla utdelningen till 15 90 av aktiekapitalet och avdragets totalsumma till 700 000 kr. Det betyder att det är fråga om rätt stora företag. Om 15 20 av aktiekapitalet kan bli 700 000 kr. har man ett avsevärt aktiekapital. , Utskottet menar att det som gjorts på detta område väl räcker till för det alla ville uppnå 1982, och det finns inget skäl att nu företa några ändringar. Reservation nr 4 gäller den särskilda vattenkraftsskatten. Reservanterna menar att denna skatt är särskilt olämplig, därför att den utgår på alla kraftverk över en viss storlek och med en viss ålder och inte efter den vinst som avkastas. Det är alltså inte avkastningen som beskattas. Man talar om skatt på produktion, men det tycker jag är ett felaktigt uttryck. Utskottsmajoriteten menar att syftet med vattenkraftsskatten var att dra in de övervinster som bevisligen hade uppstått när elpriset undan för undan höjts för att anpassas till andra, dyrare energikällor. Avsikten var också att dämpa prisutvecklingen på rätten till fallen. Skatten beräknas inbringa 930 milj.kr., som nog får sägas motsvara de särskilda vinster som uppkommit. 37 Det bästa beviset för att resonemanget här varit riktigt är ju att priset på fallrätter mångdubblats före skattens införande men därefter sjunkit. Visserligen subventionerade en del företag andra olönsamma grenar i sin verksamhet med vinsterna från vattenkraften, men detta var och är ingalunda en allmän regel, och dessutom har läget avsevärt förändrats — inte sedan skatten infördes men efter den stora devalveringen. Utskottsmajoriteten menar således att egentligen inget har skiftat sedan riksdagen i december 1982 fattade beslut om den särskilda skatten på vattenkraft. Vi yrkar alltså avslag på den reservationen. Reservation nr 5 handlar om forskning och utveckling. Dess första del innehåller ett förslag att riksdagen i dag skall fatta beslut om att tillkännage för regeringen att man inte vill ta emot en proposition som på något sätt förändrar den skattemässiga behandlingen av forskningsoch utvecklingskostnader. Utskottsmajoriteten menar att man inte skall hindra regeringen från att framlägga de propositioner som den tycker att man skall presentera riksdagen. Men när förslagen väl ligger på riksdagens bord skall vi kritiskt granska dem och i samband därmed också väcka motioner om vi anser att det behövs. Är inte förslagen bra skall de avslås, men att ta till så preventiva åtgärder som reservanterna vill använda sig av tycker vi är att gå för långt. Man skulle alltså inte ens få framlägga propositionen! Beträffande yrkandet i motionen 1866 som reservanterna anslutit sig till vill utskottsmajoriteten anföra att skatteavdrag för att skaffa pengar till Tekniska museet är en felaktig väg att gå. Pengar bör anskaffas på annat sätt. Vi tycker det är långsökt att påstå att ett anslag till ett museum kan ha sådan betydelse för företagens utveckling att skatteavdrag skulle vara berättigat. Enligt majoritetens uppfattning skall denna institution i stället finansieras genom vanliga anslag såsom när det gäller andra institutioner. I fråga om arbetsrättsligt skadestånd vill reservanterna slå fast att detta är en avdragsgill kostnad i rörelsen, medan Tommy Franzén och vpk tycker att det skall slås fast att sådana kostnader inte skall vara avdragsgilla. Utskottsmajoriteten delar i princip uppfattningen att arbetsrättsliga sanktioner, som ju har till uppgift att upprätthålla respekten för lag och avtal, knappast kan vara en vanlig driftkostnad i rörelsen. Utskottet är ändå inte berett att tillstyrka motionsförslaget om omedelbar lagändring. Anledningen härtill är att arbetsrättskommittén har tagit upp frågan och i december 1982 framlagt förslag till lösning. Då frågan nu alltså är föremål för prövning i regeringskansliet, bör denna prövning avvaktas innan lagändring vidtas. Slutligen begär moderaterna i reservation 7 att den särskilda löneavgiften för finansiering av skatteomläggningen avskaffas. Enighet råder om att skatteomläggningen skall totalfinansieras. En stor utskottsmajoritet anser att detta inte går att klara med moderaternas besparingsalternativ. Av innevarande år är ju dessutom en stor del gånget och att nu klara indragningen av offentliga utgifter för skattesänkningar som har varit i kraft hela året ter sig helt orealistiskt. Dessutom finns även för framtiden en stor majoritet, som tycker att man har kommit överens om ett visst finansieringssätt. När det gäller Tommy Franzéns särskilda yrkande om representationsav Nr 113 draget vill jag framhålla att man kan ha olika åsikter om detta och om Torsdagen den representationen skall vara en avdragsgill driftkostnad, alltså en omkostnad 47 april 1983 för att en affär skall gå i lås, eller inte. Det kan också vara fråga om en personlig levnadskostnad. Utskottet har tryckt på att man får vara väldigt hård när det gäller att göra en bedömning. Det skall klart framgå att det är fråga om en affärskostnad för att det skall bli en driftkostnad, som samtidigt är avdragsgill. Vi är fortfarande inte ffträmmande för att man får pröva denna fråga i mycket restriktiv anda även i fortsättningen. Om det i dag anses normalt att en affär skall göras upp i samband med någon form av representation, är representationen naturligtvis en omkostnad i rörelsen. Sedan kan man diskutera om den mat som företagaren eller tjänstemännen själva äter skall beskattas eller inte. Det är en annan fråga. Problemet är så pass krångligt att vi i dag inte är beredda att avskaffa avdragsrätten för representation. När det gäller investeringar i utlandet vill vi påstå att det i många fall helt enkelt är nödvändigt för svenska företag att göra investeringar i utlandet för att de över huvud taget skall kunna komma in på den utländska marknaden. Många länder föreskriver att det hos dem måste finnas hopsättningsfabriker o. d. Vi har en regel som säger att man inte skall tillåta utlandsinvesteringar, om inte den svenska handeln får nytta av dem på något sätt. Jag tycker att man måste handskas med dessa ting på annat sätt än att tillgripa en tioprocentig avgift, som drabbar en del saker som verkligen är till nytta. Vissa investeringar i utlandet är nämligen till nytta. Utan att ta ställning till Tommy Franzéns uppgifter om hur mycket pengar det här är fråga om — vi har ju den officiella statistiken och så långt håller jag med honom, men jag vill inte stå för de beräkningar han själv gör — vågar jag påstå att vi ändå har skapat regler, och kanske kommer att skärpa dem ytterligare, för att tillse att de investeringar som görs i utlandet verkligen kommer Sverige till godo. Knappast några som helst investeringar görs nu i ett annat land utan att personalen i det svenska moderbolaget accepterar att dessa investeringar görs. Man tror att de är till nytta även för sysselsättningen i Sverige. Vi tycker alltså att det är en felaktig väg att tillgripa en generell skatt för att förhindra utlandsinvesteringar. Man får använda fysiska regleringar i stället för att begagna beskattningen, som slår så pass blint som den här skulle göra. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 35 i dess helhet, vilket också innebär att jag yrkar avslag på samtliga reservationer samt det yrkande som Tommy Franzén ställde här i kammaren.

Herr talman! Erik Wärnberg undrade inledningsvis om det var moderata samlingspartiet som hade närmat sig mitten eller tvärtom, eftersom vi var eniga i reservation 1 angående förmögenhetsskatten. I företagsskattekommittén ville inte vi vara med om att höja förmögenhetsskatten på viss skog 39 och jord, och där skilde det sig, men dagens betänkande är baserat på ett antal motioner, och där har vi skrivit ihop oss när det gäller förmögenhetsskatten. Vem som har närmat sig vem får herr Wärnberg själv avgöra. Det gläder mig att Erik Wärnberg vad beträffar reservation 2 har förståelse för att det kan uppstå svårigheter för familjeföretagen i generationsskiften. Jag hoppas att Erik Wärnbergs synpunkter här förs vidare och materialiseras i ett förslag från regeringen. Sedan påstod Erik Wärnberg på tal om reservation 3 att vi i våras var eniga om lindringarna i beskattningen av aktieutdelning för företag som icke var börsnoterade. Det är en sanning med ganska stor modifikation. På s. 28 i skatteutskottets betänkande 1981/82:65 har vi en reservation under rubriken Dubbelbeskattning av aktieutdelning och kapitalbeskattning av arbetande kapital, där det står bl.a.: ”Mot förslaget kan emellertid riktas kritik i flera avseenden. Den absoluta beloppspärren på 700000 kr. innebär — som motionärerna i motion 2522 framhåller — att de något större företagen inte kommer att ha möjlighet att utnyttja avdraget fullt ut, medan den relativa spärren vid 15 96 av aktiekapitalet för mindre företag med lågt aktiekapital kommer att innebära att en icke oväsentlig del av utdelningen inte kan räknas in i avdragsbeloppet. Enligt utskottets mening får förslaget i propositionen ses som ett provisorium.” Litet längre ner står det: ”Vad utskottet nu anfört bör ges regeringen till känna.” Vi hade alltså för ett år sedan kritiska synpunkter på förslaget, och dem har vi nu följt upp med en motion som har resulterat i reservation nr 3. Elskatten debatterade vi så mycket i höstas, så den tycker jag inte att jag behöver kommentera ytterligare, utan jag går över till reservation nr 7. Där vill jag bara säga, eftersom min taletid strax är ute, att löneavgiften ingalunda har inarbetats i något avtal.

Herr talman! Efter Erik Wärnbergs inlägg får jag beträffande det arbetsrättsliga skadeståndet ytterligare understryka att det är positivt att man avvaktar prövning innan lagändring vidtas. Jag tolkar detta så att en lagändring kommer att vidtas. Vad beträffar representationsavdragen säger Erik Wärnberg att man hårt har tryckt på att prövningen skall ske i restriktiv anda.

Jag tycker att det föreligger en mycket stor begreppsförvirring här, om man nu Nr 113 skall försöka göra någon värdering av decemberuttalandet och det uttalande Torsdagen den som föreligger i dag. I dagens uttalande sägs ingenting om något hårt tryck 7 april 1983 eller någon restriktivitet. Erik Wärnberg sade vidare, att om det är normalt att affärer görs upp vid middagsbordet, så är det en omkostnad. Jag tycker för min del att om det är normalt, så visst kan man få göra upp affärer var som helst — man kan få sitta på en restaurang eller någon annanstans. Det jag reagerar mot är att skattebetalarna skall stå för en så stor del av kostnaden för middagsbordet. När det slutligen gäller frågan om investeringar i utlandet säger Erik Wärnberg att det är nödvändigt att göra på detta sätt och att det finns länder som föreskriver att man skall flytta produktionen till dessa länder för att få affärstransaktionerna till stånd. Ja, det finns sådana fall. Men det här står ju näppeligen i överensstämmelse med vad som i dag de facto gäller, nämligen att man för 1982 hade över 8 miljarder i tillståndsgivning och över 9 miljarder i borgensåtaganden. Därtill kommer alla de miljarder avseende dotterbolagen för vilka man inte har borgensåtaganden för moderbolaget. Det är ju så att riksbanken har möjlighet att tillämpa restriktivitet enligt nuvarande lagstiftning. Jag anser att man också borde tillämpa den. Det tycks man inte ha gjort.
Herr talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar av Knut Wachtmeister på frågan vem det var som hade gett sig i förmögenhetsskattefrågan — om man önskade att skattebefrielse skulle gälla även för passiva jordägare och att de som placerade sina pengar i jordegendom och skog i fortsättningen inte skulle betala någon förmögenhetsskatt eller om de skulle betala halv förmögenhetsskatt. Nu har man skrivit ihop sig, och det är tydligt att man inte vet vad man skrivit ihop sig om — man vill i varje fall inte tala om det. Antingen vill man skriva till regeringen och begära att det skall vara skattebefrielse eller också skall det vara stora lättnader. Sedan får regeringen själv avgöra vilketdera det blir. Jag tycker att båda formerna är lika tokiga, vilket parti som än ger sig. Har man en förmögenhet placerad på ett sådant sätt att det närmast liknar en kapitalplacering, så som många av de passiva förmögenhetsägarna har, bör man inte ha en lindrigare förmögenhetsbeskattning än de som på ett samhällsnyttigt sätt placerat sina pengar i bank eller i börsnoterade aktier e.d. Sedan är det fråga om den 15-procentiga utdelningen och om de 700 000 kronorna. Det är möjligt att det inne i texten står så som Knut Wachtmeister läste upp, men det fanns inget yrkande i någon kläm, när vi tog förslaget, och då var det ändå en borgerlig regering som hade lagt fram förslaget. Jag tycker att det är något av demonstrationspolitik, när man kräver att det som inte kunde genomföras under en borgerlig regering, med borgerlig majoritet i kammaren, nu skall genomföras av en socialdemokratisk majoritet. 41 När det gäller representationsavdragen, som Tommy Franzén talar om, så är jag medveten om att det är en oerhört svår fråga att klara av. Är det normalt att man efter att ha gjort affärer tillsammans bjuder på en måltid e.d., skall detta givetvis vara avdragsgillt. Men är det inte en normal affärsföreteelse utan bara ett sken för att man skall få gå ut och äta en fin middag på företagets bekostnad — det hela fyller alltså egentligen inte någon annan uppgift än att svara för privat konsumtion — så är det fel att avdrag görs. Det gäller alltså att hitta den rätta linjen häremellan, och det hoppas jag att man så småningom kommer att göra. Jag vill inte utlova att den socialdemokratiska majoriteten i bankofullmäktige kommer att kunna uträtta några underverk när det gäller de utländska investeringarna. De tal enligt 1982 års statistik som Tommy Franzén anger bygger i alla fall på någonting som införts under en borgerlig majoritet. Men här måste man ändå följa de regler och de internationella överenskommelser som finns. Det måste man också ha klart för sig.
Herr talman! Vem som har närmat sig vem tycker jag är rätt ointressant. Men faktum är, Erik Wärnberg, att när det gäller jordoch skogsbruk är den stora andelen kapital bunden i jorden och skogen; särskilt gäller detta skogsbruket där en mycket mindre andel kapital är bunden i maskiner. Jag förstår att Erik Wärnberg inte tycker att det inaktiva kapitalet — de som inte själva brukar sin jord och sin skog — skall ha lättnader. Men det får i så fall lösas i annan form. Det stora flertalet är dock aktiva både när det gäller jordbruk och skogsbruk. Sedan säger Erik Wärnberg att det är möjligt att jag hade rätt när jag citerade vad som står i skatteutskottets betänkande 1981/82:65. Jag utgår från att Erik Wärnberg tror mig när jag säger att det faktiskt var så som jag läste upp. Erik Wärnberg sade också att det inte finns någon kläm. Jo, det finns det faktiskt. Där står så här: att riksdagen skall ge ”regeringen till känna vad utskottet anfört om dubbelbeskattning av aktieutdelning”. Detta är en klar fingervisning om att vi anser att regeringen skall åtgärda saken. Det stod alltså i texten. Det kan aldrig talas om något slags demonstrationspolitik när vi nu fullföljer med en motion.
Herr talman! Beträffande representationsavdragen, Erik Wärnberg, tror jaginte att Erik Wärnberg har den uppfattningen att det alltid eller normalt förekommer middagsbjudningar på krogen eller annorstädes för att göra en affärsöverenskommelse eller liknande. Även om det är vanligt förekommande tror jag ändå att det är till en ganska liten del som detta är fallet. Därför tycker jag heller inte att det behöver vara normalt i sig. Jag tror också, som jag sade i mitt huvudanförande, att denna möjlighet ger upphov till ett oerhört stort missbruk av förmånen, och det finns även av den anledningen skäl att ta bort förmånen. Sedan vill jag beträffande utlandsinvesteringarna säga att det naturligtvis Nr 113 är riktigt att det var under de borgerliga regeringsåren som de ofantliga ökningarna kom till stånd. För att belysa det kan man titta på de officiella siffrorna från riksbanken över tillståndsgivningen. Där ser man att 1975 uppgick värdet av tillståndsgivningen till 2,3 miljarder kronor. 1982 uppgick värdet av tillståndsgivningen till nästan 8,7 miljarder kronor. Det är klart att detta är en väsentlig ökning och att huvudparten ägde rum under det borgerliga regeringsinnehavet. Jag tror inte att man får stanna vid det, Erik Wärnberg. Som jag också relaterade i mitt huvudanförande har denna kraftiga tendens till ökningar av utlandsinvesteringarna fortsatt även sedan socialdemokraterna övertagit regeringsmakten och också fått majoriteten i riksbanksfullmäktige. Under perioden januari-februari 1982 uppgick värdet av tillstånden till 587 miljoner. Januari-februari 1983 uppgick värdet av tillstånden till 1 060 milj.kr. Det är nästan en fördubbling då socialdemokraterna haft makten både i regeringen och i riksbanksfullmäktige jämfört med motsvarande borgerliga tid året innan. Tendensen är oroande och den borde verkligen få socialdemokraterna att besinna att de måste göra något. Om de inte i dag är beredda att avgiftsbelägga utlandsinvesteringarna, borde de åtminstone känna oro och av den anledningen framlägga förslag som syftar till att hejda utlandsinvesteringarna.
Herr talman! Jag återkommer till Knut Wachtmeister och frågan om förmögenhetsbeskattningen. Det finns ingen statistik som säger att det är småföretagare som besväras mest av förmögenhetsskatten. Någon sådan statistik känner jag inte till. Däremot finns det en statistik som säger att det finns rätt många passiva förmögenhetsägare som har placerat sin förmögenhet på sådant sätt att de kommer att få total befrielse från förmögenhetsskatt utan att på något sätt aktivt delta i arbetet. Vad som då skiljer dessa stora förmögenhetsägare från de förmögenhetsägare som har placerat sina pengar i bank eller i börsnoterade papper förstår inte jag. Här skapar man en klar orättvisa gentemot en grupp människor som — på grund av lagar eller annat — inte har kunnat komma över dessa passiva förmögenhetsplaceringar utan placerat på annat sätt. Jag tror fortfarande att jag skall be Knut Wachtmeister att ändra sitt uttryck att det är fråga om att hjälpa små och eventuellt medelstora företag till att det är fråga om att hjälpa de största företagen bland de medelstora, för det är egentligen bara där som förmögenhetsskatten har någon större betydelse. Av småföretagarna är det knappast någon som drabbas av några större belopp — i varje fall inte så att det besvärar företagen. De klarar sig ändå. Jag menar att om man skall ha en förmögenhetsbeskattning över huvud taget, så bör den tas ut så att människor drabbas av den på ungefär samma sätt, oberoende av hur man av en slump eller av andra skäl har lyckats få sina 43 pengar placerade. Beskattningen bör vara neutral. Sedan vill jag säga till Tommy Franzén beträffande utlandsinvesteringarna att man inte bara får stirra sig blind på att dessa utlandsinvesteringar har gjorts. Man måste också se efter om utlandsinvesteringarna har varit nödvändiga för att upprätthålla sysselsättningen inom stora grenar av den svenska industrin. Härom tvekar man i dag. Man vet inte säkert om de har varit det. Utredningar har pekat åt motsatt håll. Innan man har kommit fram till hur det förhåller sig bör man inte ta till en blind avgift på 10 90 för att försvåra utlandsinvesteringarna, som ibland kan vara till nytta också för sysselsättningen i Sverige.

Herr talman! Av den förvåning som ibland sprider sig i denna kammare över förbryllande utskottsbeslut har även jag drabbats. Det var när jag tog del av skatteutskottets enhälliga avstyrkande av bifall till min motion nr 367 om rätt för aktiebolag, ekonomiska föreningar samt enskilda firmor att använda investeringsfond resp. investeringsreserv till investeringar i marknadsföring. Jag borde väl känna mig alldeles förkrossad över denna totala enighet i skatteutskottet — jag har inte ens med mig en enda partibroder eller syster. Därför borde jag kanske avstå från att över huvud taget yttra mig i det här sammanhanget. Men går vi bara en kort tid tillbaka, ett par månader, hade vi t.o.m. en partimotion om detta, och det är ju det verkligt intressanta. Då hade jag uppdraget att tala för den del av partimotionen som just gällde detta yrkande. Finansutskottet behandlade i sitt betänkande nr 20 frågan om utvidgning av användningsområdet för de allmänna investeringsfonderna. Vi var då helt eniga i vår egen grupp om reservation 4 — att utskottet skulle föreslå att riksdagen biföll vår partimotions yrkande i denna del. För avsättande av produkter inom riket gäller ju inte denna möjlighet att använda investeringsfondsmedel för marknadsföringsåtgärder. Då pekade vi mycket riktigt på att företagen ofta börjar som småföretag på hemmamarknaden. De behöver då ha möjlighet till marknadsföringsinsatser. Om försäljningen sedan utvecklas tillfredsställande, fortsätter företagen med att även sälja utomlands. Skall man tillåta ett utnyttjande av investeringsfonden för marknadsföring borde man rimligtvis börja med marknadsföringsåtgärderna på hemmamarknaden och inte med marknadsföringen på bortamarknaden. Utskottet har inte en särskilt stark motivering för sitt avstyrkande. Man anför att skälet till att användningsområdet när det gäller utnyttjandet av investeringsfonden begränsats till marknadsföring utomlands är att sådan marknadsföring ofta medför ”särskilda finansiella påfrestningar”. Utskottet vidhåller också sin uppfattning att det inte föreligger några skäl att medge Nr 113 frisläpp för vid taxeringen avdragsgilla kostnader för marknadsföring i Sverige. Men det gör det visst! Utskottet hävdar sedan att en sådan utvidgning utan tvivel skulle ge upphov till tillämpningsproblem. Men de tillämpningsproblemen, herr talman, kan inte vara större än de som uppstår när företagen får använda medel ur investeringsfonden för marknadsförande åtgärder i utlandet. Efter det att detta yrkande framfördes för första gången har det faktiskt hänt en hel del. SNS, Studieförbundet Näringsliv och samhälle, har publicerat en utredning som förbundet har låtit göra. I utredningen, där det pläderas för ett frisläppande av investeringsfonden men också för att medlen skall få användas för marknadsföring, kunde man ta del av flera intressanta uppgifter. Problemet är inte att vi behöver investeringsfonderna för att i dag bygga nya fabriker eller nya maskiner i Sverige. Det är inte det som det är brist på. Vi kan producera. Det finns f.n. inget realistiskt tak när det gäller industriproduktionen. Vi har ett kapacitetsutnyttjande på bara ca 70 26. Men vi kan inte sälja det som går att producera. Det första vi borde göra är därför naturligtvis att se till att vi kan sälja varorna — och för att kunna sälja måste man kunna marknadsföra sina produkter. Det är därför som det är så oerhört viktigt att de medel som finns i investeringsfonden får utnyttjas för marknadsförande åtgärder. Medlen behövs ju inte för investeringar, varken f.n. eller under de närmaste åren. Det förlängda frisläpp som regeringen har medgivit när det gäller utnyttjande av investeringsfonden för investeringar i byggnader, markanläggningar och inventarier kommer inte att resultera i någon nämnvärd investeringsökning i vårt land. Det var precis vad SNS sade i sin konjunkturrapport i december. Vi kan öka produktionen högst väsentligt utan att bygga nya fabriker. SNS lät också utföra en enkät bland 16 stora företag där man frågade vilka investeringar som egentligen kunde öka. Samtliga företag sade att de skulle kunna investera just i marknadsföring. Statens industriverk pekade i sin rapport, som publicerades ungefär samtidigt med SNS, också på behovet av investeringar i marknadsföring. Men inte nog med detta — Ingenjörsvetenskapsakademien behandlade i nr 2/1982 av sin tidskrift TVA-nytt ingående behovet av marknadsförande åtgärder. Investering i marknadskunskap är nödvändig för att man t.ex. skall kunna utforma en etableringsstrategi, skrev IVA bl.a. Herr talman! Min uppfattning är således inte alls originell, vilket man skulle kunna tro när motionen blankt avstyrks av skatteutskottet. Även socialdemokraterna råkar ut för en och annan god tanke. Redan 1979 väckte det socialdemokratiska partiet en partimotion 1979/80:39 om just vissa ändringar i förutsättningarna för att använda investeringsfonderna för marknadsföringsändamål. Där säger man: Begränsningen till företag som driver verksamhet i utlandet borde enligt motionen slopas liksom kravet på särskilda skäl. Jag tycker det var väldigt klokt, men tyvärr avslog då en borgerlig majoritet detta yrkande. 45 I dag är det ett helt utskott som avstyrker ett liknande yrkande, som är ännu mer motiverat, därför att vi i dag har ännu mindre kapacitetsbrist än vi hade 1977. Man frågar sig varför man möter denna njugga inställning till investeringar i marknadsföring. Jag tror, herr talman, att många — tyvärr inte bara på den socialistiska sidan utan även på den borgerliga sidan — är litet skeptiska till detta med att sälja. ”Det är kommersialism”, och kommersialism är fult, medan det däremot är väldigt fint att producera. Men alla vet att det är ganska ointressant om vi kan producera men inte kan sälja det vi producerar. Det viktigaste är att kunna sälja det man producerar — det är helt avgörande för att marknadsekonomin skall fungera. Jag roade mig i december med att citera ingen mindre än finansministern, för även han är en klok herre. Han hade ett inlägg i Svenska Dagbladet den 11 december där han tryckte på att en ökad efterfrågan, som vi hoppades på efter devalveringen, skulle komma ur två källor, dels från utlandet, dels genom att vår egen efterfrågan vrids över från importprodukter mot svenska produkter. Det är ännu ett skäl, herr talman, för att släppa investeringsfonderna fria för marknadsföringsåtgärder. Devalveringen medför ju inte särskilt stor ökning av exporten. Marknaderna i utlandet är mättade, och prissänkningar hjälper högst obetydligt. Den största effekten av devalveringen vore egentligen att man lyckades vrida svensk produktion mot hemmamarknaden. Devalveringen på 16 90 är i realiteten ett tullskydd för svenska företag som de kunde utnyttja för att sälja på hemmamarknaden och ersätta import. Vi skall naturligtvis öka exporten, men samtidigt skall vi minska importen. I det läge som råder på världsmarknaden är det uppenbart att det är lättare att öka efterfrågan på hemmamarknaden i konkurrens med utländsk import efter en sådan devalvering än att öka exporten till utlandet. Tyvärr är detta, herr talman, en mycket viktig faktor, som man har försummat. Jag har svårt att tänka mig annat än att utskottet, om man även hade tagit del av dessa olika uppfattningar, säkerligen hade gjort tvärtom och enhälligt tillstyrkt bifall till denna motion. Om riksdagen sedan hade följt detta tillstyrkande skulle den ha fattat ett ovanligt klokt beslut. Jag vill avslutningsvis, herr talman, naturligtvis yrka bifall till min egen motion.

Herr talman! Som Hugo Hegeland sade är det ett enhälligt utskott som har avstyrkt denna motion. I utskottet finns ledamöter från alla partier, och de får väl alla ta åt sig för att de inte begriper detta. Det är bara Hugo Hegeland som begriper. Vi har faktiskt inte riktigt förstått vad vitsen skulle vara med det som Hugo Hegeland föreslår. Det står i utskottsbetänkandet att marknadsföringsåtgärder i dag är tillåtna utomlands. Är det fel? Nej, det är väl rätt, antar jag. Då är det alltså marknadsföringsåtgärder inom landet som det gäller. Men de är direkt avdragsgilla — varför skall man bygga upp fonder för det? Då frågar man: Vi har ju pengar i fonder, varför får vi inte använda dem? Men det får man ju. Det är bara att skatta för dem och sedan yrka avdrag för kostnaderna för Nr 113 marknadsföringsåtgärder. Torsdagen den Vi har uppriktigt sagt inte förstått vitsen med det här förslaget. Har man 7 april 1983 pengar på kontot, så kan man nämligen redan i dag använda dem till hur många marknadsföringsåtgärder i Sverige man vill genom att föra över dem. Sedan man tagit ut medlen ur fonden skall man först beskatta dem och sedan använda dem till marknadsföringsåtgärder. I den löpande driften får man använda hur mycket pengar man vill för marknadsföringsåtgärder och sedan göra avdrag för kostnaderna. Vi tycker därför att det vore en rätt onödig åtgärd, som kan medföra en hel del avvägningsproblem, att bestämma att medlen i fonderna direkt kan användas för marknadsföringsåtgärder även i Sverige, eftersom kostnaderna är omedelbart avdragsgilla vid taxeringen.
Herr talman! Det är inte fråga om att investeringsfonderna enbart skall användas för marknadsföringsåtgärder, herr Wärnberg. Eftersom pengarna är frisläppta för investeringar och de inte utnyttjas för sådana, är det naturligtvis förmånligare för företagen att få utnyttja dem för investeringar i marknadsföring. Då beskattas de ju inte alls.
Herr talman! Om man tar ut pengar ur en investeringsfond för att använda dem till marknadsföring, får hela objektet avskrivas omedelbart, och det beskattas således inte. Om man tar ut pengar ur den löpande driften och använder dem till marknadsföringsåtgärder, så beskattas inte heller de. Det blir alltså exakt samma resultat.

Herr talman! Jag vill nu göra ett försök att se om jag förmår övertyga Erik Wärnberg om det vettiga i min motion. Jag har varit litet mera hovsam och egentligen bara begärt en utredning av en fråga som jag anser vara angelägen. Jag har begärt att man skall se över reglerna beträffande investeringsfonder för fartygsanskaffning. Dessa regler infördes 1954 av den dåvarande röd-gröna regeringen, Erlander-Hedlundregeringen. Det var intressant att läsa den då aktuella propositionen. Den var mycket positiv till de små rederierna. Man talade t.o.m. om partrederier — men det var ju för all del innan man uppfunnit BRÅ. Man menade att de små rederierna hade särskilda förhållanden, eftersom de inte kunde genomföra en fortlöpande återuppbyggnad av sin flotta när den skrevs bort på grund av ålder, utan de behövde ett institut för att upprätthålla kapital för nyanskaffning. Nu har ju skeppsfarten råkat ut för en internationell konjunktur som är helt förödande. Den nuvarande regeln innebär att medlen får hållas i fond under endast tre år. Jag tror jag vågar påstå att det är riktigt att konstatera att inga tecken tyder på att skeppsfarten kan vänta en uppgång i konjunkturerna inom rimlig tid — i varje fall gäller detta för den mindre skeppsfarten i 47 Sverige. Vi har i Sverige ett utomordentligt starkt intresse för och behov av investeringar i industriell verksamhet. Därför föreföll det mig, herr Wärnberg, som ett mycket bra förslag att tillföra näringslivet detta kapital, som f. n. ligger outnyttjat på bankräkningar eller bundet i en garanti som är ställd till länsstyrelserna, genom att göra medlen tillgängliga för investeringar i andra industriprojekt. Det är märkligt att konstatera att skatteutskottet tydligen inte tänker sig in i vad det egentligen är jag föreslår — bortsett från min hovsamma begäran om en utredning. När utskottet på s. 25 i betänkandet avstyrker motionen har man följande motivering: ”—-—- med hänsyn till de rika reservationsmöjligheter som i övrigt föreligger för investeringar i industriprojekt ——-”. Det förefaller som om skatteutskottet menar att vi har ett överflöd av riskvilligt kapital och att vi inte behöver mera sådant. Det kan väl inte vara riktigt. Jag hoppas nu att min i all korthet förda argumentation har varit så förödande att herr Wärnberg i sin replik tillstyrker min hovsamma begäran om en utredning. Jag hemställer om bifall till min motion, som är upptagen under mom. 7 i utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är ledsen att behöva förklara att argumenteringen inte var tillräckligt eldande för att skatteutskottet eller i varje fall jag skulle ändra åsikt. Jag kanske ytterligare skall förklara vad som gäller för dessa fartygsfonder och tala om att vi från början naturligtvis har klart för oss att det inom skattelagstiftningen finns mycket klara regler som säger att om vinst uppstår vid försäljning av inventarier, så skall den vinsten beskattas. Det är fullständigt klart — det är en skattepliktig inkomst. Så är det inom all näringsverksamhet. Om man säljer ett fartyg och tjänar pengar på det, skall man alltså skatta för den vinst som uppstått. Men för att man inte skall behöva skatta bort delar av vinsten och för att en förnyelse av fartygsbeståndet skall underlättas tillkom dessa s.k. fartygsfonder. Det är meningen att man får ha medlen innestående i tre år innan man måste ta dem i anspråk för nyanskaffning av fartyg. Om pengarna inte används för denna förnyelse tas de fram till beskattning. Om man inte behöver något nytt fartyg och det alltså är så illa att pengarna avsattes felaktigt, då borde naturligtvis dessa fonder aldrig ha funnits, utan pengarna borde ha beskattats med en gång. Men det har ju inte skett någon större olycka, när man tar fram dem och beskattar dem efter dessa tre år. Är det så eländigt inom fartygsbranschen som Nic Grönvall säger och som jag inte har anledning att betvivla, har man kanske så stora underskott att det ändå inte blir någon skatt på dessa pengar när de kommer fram. Det finns i dag stora möjligheter för ett företag att avsätta pengar till alla slags investeringar — att göra det möter inga svårigheter. Det har utskottet sagt. Hugo Hegeland talade om för oss här från talarstolen att det inte är investeringar utan bara marknadsföring som branschen behöver. Nu säger Nr 113 hans partibroder att det finns så stora behov av investeringar, att man vill lösgöra pengar från fartygen och investera dem på annat i stället för att beskatta dem. Det kanske skall bli marknadsföringsåtgärder för de pengarna också. Vi menar att om man har skapat regler för hur pengarna i fonderna skall användas, måste det finnas mycket tungt vägande skäl för att pengarna skall få användas till något annat än det som avsågs då fonderna inrättades. Skatteutskottet har mig veterligt inte gjort några avsteg från reglerna annat än möjligen i något mycket särskilt undantagsfall. Det finns enligt vårt sätt att se ingen anledning att göra ett undantag nu heller. Därför yrkar vi även denna gång avslag på motionen. Det är utskottet enigt om.
Herr talman! Erik Wärnbergs upprepade argumentering imponerar lika litet på mig som min på honom. De allmänna investeringsfonderna är ett utmärkt exempel på hur man kan göra sådana fondavsättningar tillgängliga för ett flertal olika användningssätt. Det är egentligen där som skillnaden finns mellan fartygsfonden och de allmänna investeringsfonderna, att användningssättet är så strikt begränsat. Fartygsfondens användningssätt är strikt begränsat till avskrivning på fartyg som nyanskaffats under beskattningsåret. Dessutom vill jag understryka att det väl ändå inte kan vara skatteinkomster som vårt land behöver i främsta rummet. Det är investeringar som leder till sysselsättning och utveckling av vår företagsamhet som främst behövs. Det måste väl, herr Wärnberg, vara ett mycket större samhällsintresse att göra investeringskapital tillgängligt för att bereda folk sysselsättning och för att kunna ta risker än att skatta in pengarna till staten i en enda omgång. Det är naturligtvis alldeles riktigt att dessa medel beskattas, om de inte tas i anspråk för fartygsanskaffning när tiden är ute. Om man emellertid beredde medlens ägare tillfälle till annan användning under den här stationära tiden, skulle pengarna komma i verksamhet och tjäna utvecklingen av företagsamheten landet. Jag kan inte se annat än att det är ett starkt samhällsintresse att bifalla motionen — inte tvärtom, som herr Wärnberg beklagligtvis tycks mena.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1982 84. I anslutning härtill behandlas en rad motioner.

Vikten av forskningsoch utvecklingsarbete inom den psykosociala miljömedicinens område har uppmärksammats genom inrättandet av statens institut för psykosocial miljömedicin, IPM, för snart tre år sedan. Psykosociala aspekter på människans situation finns invävda i många olika forskningsområden. Det är därför tvivelaktigt om det var rationellt att från annan social psykologisk och medicinsk forskning avsöndra en särskild institution för forskning och bevakning av psykosociala risksituationer och riskgrupper. Isolerad i en särskild institution måste sådan forskning, för att ge resultat, ha en bred förankring. Betydande basresurser skulle också, inte minst på sikt, krävas. Även om institutet har erhållit personella resurser, saknas fasta forskningsresurser av betydelse. Institutet begär också i sina äskanden att viss vetenskaplig basutrustning anskaffas — detta för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt. Alternativet till en väldig expansion till en organisation som kan överblicka detta stora forskningsområde är, enligt vår mening, att man tillvaratar den forskningskompetens som i dag finns inom institutet, överförd till andra befintliga forskningsinstitutioner, som redan har uppbyggd basorganisation och tillgängliga resurser. Vi tror att på så sätt skulle den psykosocialt inriktade forskningen uppnå bättre kontakt med angränsande områden inom psykologi, medicin och arbetsmiljöforskning. Vissa besparingar skulle då också på sikt kunna ske. 51 Institutets styrelse bör utreda hur personalen med hänsyn till den individuella kompetensen bäst kan överföras till andra institutioner. Utskottet resonerar annorlunda än motionärerna och finner ej anledning att tillstyrka den moderata motionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen och i övrigt till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! När nuvarande abortlag trädde i kraft gjordes en ökad satsning på de förebyggande åtgärderna mot abort. Avsikten var att förhindra att aborterna skulle öka i antal. Antalet aborter har inte heller stigit utan ligger ganska konstant kring 30 000 per år sedan 1975. I dessa förebyggande åtgärder ingick en utbyggnad av preventivmedelsrådgivningen. Den statistik som finns visar att man också lyckats i intentionerna att stimulera denna utbyggnad. Mellan åren 1975 och 1977 var ökningen kraftig. Sedan minskade antalet besök t.o.m. 1980. Året därpå, 1981, ökade antalet besök på nytt till nära 1978 års nivå. F.n. ligger rådgivningskapaciteten per 1000 kvinnor i fertil ålder på 350 besök per år. Antalet besök varierar väldigt starkt mellan olika län. Gotland ligger t.ex. över siffran 350. Gävleborgs och Uppsala län gör också det, medan Kristianstads län och Västerbottens län ligger kraftigt under 350-strecket. Exemplen Gotland, Gävleborg och Uppsala visar att andelen besök kan öka genom att man bygger ut den uppsökande verksamheten. Men det finns också många län, där andelen rådgivningsbesök ligger lägre och som har en omfattande uppsökande verksamhet. Det finns med andra ord inga enkla samband mellan andelen preventivmedelsrådgivning och aborttal. Aborttalen visar på regionala skillnader som bl.a. hänger samman med befolkningsstruktur, traditioner, samlevnadsmönster och arbetsmarknad. Men det finns i de allra flesta län ett mer eller mindre starkt behov av att bygga ut preventivmedelsrådgivningen ytterligare. Socialstyrelsen har beräknat att behovet av rådgivningskapacitet ligger på 500 besök årligen per 1000 fertila kvinnor. Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning har i en rapport, som heter Att arbeta med sex och samlevnad, gjort denna beräkning. Genom att analysera fertiliteten och preventivmedelsanvändningen hos kvinnor i fruktsam ålder har man räknat ut vilka resurser som behövs. Om man inbegriper inte bara de kvinnor som i dag använder sig av de vanligaste kontraceptiva medlen, nämligen p-piller och spiraler, utan också tar med dem som vill ha någon form av preventivmedel men ännu inte har dem, uppskattas behovet till hälften av alla kvinnor i fruktsam ålder. Det innebär just siffran 500 besök per år för rådgivning per 1 000 fertila kvinnor. Därtill kommer behovet av uppsökande verksamhet i skolor, på arbetsplatser, fritidsgårdar och flera andra ställen. Stora resurser måste satsas på just denna uppsökande verksamhet. Det är också viktigt att nå ut med den uppsökande informativa verksamheten till män och satsa på nya preventivmedel för män. Jag sade att 1981 gjordes 350 rådgivningsbesök per 1 000 fertila kvinnor. Kostnaden för detta var 50 milj.kr. Om man tänker sig att rådgivningskapaciteten hade byggts ut till att omfatta 500 besök per 1 000 fertila kvinnor skulle det ha kostat 83 milj.kr. Det rör sig alltså inte om så mycket pengar för att tillgodose ett angeläget behov. Det är viktigt att rådgivningen byggs ut. Men det är också viktigt att den är av bra kvalitet och anpassas efter de behov människor har. Det förekommer t.ex. mycket sällan kvällsmottagningar, trots att man vet att det finns ett stort behov av detta. Kapaciteten under sommaren är för det mesta betydligt lägre än under resten av året. Detta skapar stora problem, främst på de orter som är typiska semesterorter och där befolkningen ökar under sommartid. Väntetiderna är på vissa håll oacceptabelt långa. Telefontiderna är knappt tilltagna vid vissa mottagningar. Den yttre kvaliteten på rådgivningen måste på många håll förbättras ganska mycket. Det är angeläget att socialstyrelsen får de resurser som behövs för att kunna följa, bevaka och samordna det abortförebyggande arbetet. Socialstyrelsen bör också ha ansvar för att stimulera och initiera till projekt på kommunal och landstingskommunal nivå som berör sex och samlevnad. Vpk menar att preventivmedelsrådgivningen bör byggas ut till att omfatta hälften av alla kvinnor i fertil ålder och att den uppsökande verksamheten måste byggas ut, såsom föreslås i socialstyrelsens bok om sex och samlevnad. Utskottet tycker inte riktigt så utan avstyrker motionen med hänvisning till abortkommitténs arbete. Det är riktigt att abortkommittén sysslar med denna fråga, men det är inte nödvändigt att invänta kommitténs förslag. Vpk har många gånger tidigare i motioner föreslagit en utbyggd preventivmedelsrådgivning. Kravet är gammalt och också preciseringen till 500 besök per 1000 kvinnor. Det är bara socialutskottets avslagsyrkanden som varierar från år till år. Först skall man nu, föreslås det, avvakta utredningen. Sedan skall utredningens förslag gå till regeringen, regeringen skall skicka utredningen på remiss, och sedan skall alltsammans tillbaka till regeringen. Förhoppningsvis blir det en proposition till riksdagen, och så är vi tillbaka här i kammaren. Då har några värdefulla år gått. I denna fråga behöver man varken avvakta det ena eller det andra eller utreda mer. Behovet av att bygga ut preventivmedelsrådgivningen har kartlagts tillräckligt. Det är bara att besluta att tillgodose det. Det är samma sak med nästa fråga, de gynekologiska hälsoundersökningarna. Varför skall man avvakta här? Vi vet att det skulle vara bra, ja, att det är nödvändigt att bygga ut dessa. Det kunde riksdagen också kosta på sig att markera — eller, som det heter på vårt språk, att uttala. Det finns nu både svenska och utländska studier som bevisar att en tidig upptäckt av livmoderhalscancer leder till att antalet utvecklade cancerfall minskar. Också antalet dödsfall i sjukdomen blir färre. En expertgrupp inom socialstyrelsen har utarbetat en rapport om principer och rutiner för gynekologiska hälsokontroller. I denna rapport föreslås att cancerkontrollen skall omfatta alla kvinnor i åldrarna 20 t.o.m. 59 år. Kontrollerna skall utföras vart tredje år. Den gynekologiska hälsokontrollen med cytologprov bör enligt vad vi i vpk menar som ett första steg byggas ut så, som socialstyrelsen föreslår i sin rapport. För att man tidigt skall kunna upptäcka cellförändringar bör kontrollerna ske oftare. Målsättningen, menar vi, måste därför i ett andra steg vara att erbjuda kvinnor i aktuell ålder denna kontroll vartannat år. Fru talman! Med det här yrkar jag bifall till de vpk-reservationer som är fogade till utskottets betänkande.

Fru talman! Jag skall först med några ord beröra den reservation som avgivits av representanterna för moderata samlingspartiet och som gäller statens institut för psykosocial miljömedicin. Som såväl reservanterna som utskottet anfört har denna fråga blivit aktuell först under de senaste årtiondena. Det var i början av 1970-talet som man på allvar började ägna sig åt det här. I den rapport som då utarbetades föreslogs att man skulle ge hög prioritet åt forskning när det gäller barns, äldres och handikappades livsmiljö, hälsa och välbefinnande. Likaså skulle forskning om arbetsmiljö och psykisk hälsa ges hög prioritet. Så småningom kom vi fram till att det var lämpligt att det stressforskningslaboratorium som fanns blev en självständig enhet. I en proposition 1979/80 föreslogs också detta. Det var en enhällig riksdag som fattade beslut om det. Man var också enig om att den styrelse som skulle ha ansvaret för denna verksamhet skulle ha en bred förankring. Den skulle ha företrädare för socialstyrelsen, envar av arbetarskyddsstyrelsen, UHÄ, Svenska kommunförbundet, TCO, SACO/SR, LO, Svenska arbetsgivareföreningen och Karolinska institutet. Den verksamhet som har bedrivits har fått internationellt erkännande, och jag vågar påstå att den har betytt oerhört mycket på det här området här i Sverige. Därför förvånar det utskottets majoritet att man från moderat sida nu vill avveckla institutet såsom självständig enhet och lägga ut verksamheten på andra enheter. Såsom verksamheten har utvecklats bedömer vi det vara av betydande vikt att institutet behålls såsom en självständig enhet. På den grunden yrkar utskottet avslag på den moderata reservationen. I sitt anförande nyss åberopade Inga Lantz abortkommittén och dess arbete. Men Inga Lantz sitter ju själv i denna kommitté och har möjlighet att påverka arbetet och även tidsaspekten. När det gäller de motioner som vpk har väckt och som man nu reserverar sig till förmån för vill jag framhålla att vi inom utskottsmajoriteten klart har givit uttryck för att abortkommittén har uppdraget. Den kommer, som det har meddelats, att före detta års slut framlägga ett förslag. Vi hoppas också att det skall bli en vidareutveckling och att de frågor som har tagits upp i motionerna — det är inte första gången vi behandlar dem i utskottet — skall bli utredda. Vi anser även att utskottet genom sin skrivning har tillgodosett övriga reservationer från vpk. Därför, fru talman, yrkar jag avslag på samtliga vpk-reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Rune Gustavsson förklarade varför utskottet hade gått emot den moderata motionen och avstyrkt den. Vi moderater anser att man på ett bättre och rationellare sätt skulle kunna klara forskningsoch utvecklingsarbetet inom området psykosocial miljömedicin genom att förlägga verksamheten till andra institut eller områden, där det redan finns bra basresurser. Därmed skulle man i dessa tider med besvärlig samhällsekonomi bättre kunna klara utvecklingen framöver. För att kunna klara den i det institut som i dag finns krävs mycket större resurser. Det är fara värt att det inte blir samma positiva resultat som man skulle kunna uppnå genom ett bättre utnyttjande av redan befintliga resurser även på andra områden.
Fru talman! När det gäller preventivmedelsrådgivningen vet man hur stort minimibehovet är, och man vet hur mycket man skulle behöva bygga ut rådgivningen för att tillgodose detta minimibehov. När man vet det, varför behöver man då avvakta en utredning? Siffrorna har ju varit tillgängliga många gånger tidigare i debatter här i kammaren. De är inte nya. Jag förstår inte att man behöver avvakta och invänta en hel radda remissomgångar i stället för att uttala att man skall bygga ut så att det täcker behovet. Det är angeläget att man verkligen fastställer en siffra och bygger ut så att hälften av alla kvinnor får denna rådgivning. Nu finns det planer på att ersätta landstingsbidraget med schablonbidrag. Men då drar även andra krafter i pengarna, vilket innebär att just denna verksamhet lätt kommer bort — vilket ofta händer med kvinnosjukvården i allmänhet. Därför är det viktigt att man lägger fast en plan för utbyggnaden. Jag kan inte förstå att man skall behöva vänta och avvakta abortkommitténs betänkande och hela den rad av åtgärder som följer efter det. Det är likadant när det gäller de gynekologiska hälsokontrollerna. Man vet att det finns ett stort behov av att bygga ut dem. Man vet att det skulle betyda mycket för kvinnors hälsa och att det skulle betyda mycket stora vinster mänskligt sett och också rent ekonomiskt, om man byggde ut dessa kontroller, så som socialstyrelsens expertgrupp föreslår. Varför skall man segdra alla frågor så oerhört mycket, när man har utrett och kommit fram till olika beräkningar? Varför skall man låta år efter år gå och bara försämra läget, i det här fallet för kvinnor? Jag har så svårt att begripa de här turerna, att man segdrar frågor, som man gör med de här frågorna som berör viktiga bitar i kvinnors hälsovård.
Fru talman! Jag är medveten om att Inga Lantz inte vill förstå vad utskottet skriver. Jag skall läsa upp några rader, som Inga Lantz som ledamot i abortkommittén torde känna igen: ”Kommittén skall sålunda belysa bl.a. hur preventivmedelsrådgivningen fungerar, barnmorskans roll i rådgivningen samt särskilt uppmärksamma de problem som finns då det gäller att nå ut med information och rådgivning till olika grupper.

Ingvar Eriksson påstår att det är bättre och mera rationellt att splittra resurserna till IPM. Jag tror att all erfarenhet från andra områden talar för att man får ut ett bättre resultat om man samlar de olika åtgärderna. Vi har erfarenheterna samlade i IPM, och det är viktigt att de utnyttjas på det bästa sättet. Detta innebär inte att man inte skall samarbeta med andra institutioner. Det är ju nödvändigt, och jag förutsätter att så också sker. Vi bedömer — och det har väl erfarenheten visat — att detta är ett mycket stort område som vi har all anledning att bevaka, och vi måste se till att vi får ett gott resultat av verksamheten.
Fru talman! Av propositionen framgår att styrelsen för institutet är angelägen om — ytterst angelägen t.o.m. — att få anslag för anskaffning av viss vetenskaplig basutrustning. Det rör sig om sammanlagt 712 000 kr. för nästa budgetår. Nu har visserligen inte regeringen gått med på detta, men det är just därför vi moderater känner en viss oro. När institutet inte kan få de önskade basresurserna, menar vi att det vore bättre att utnyttja de resurser som finns inom andra institutioner.
Fru talman! Det är klart, Rune Gustavsson, att jag vet allt som abortkommittén har sagt och tyckt. Jag har läst alla de papperen både framlänges och baklänges under de år som vi har jobbat med frågorna. Men jag har tidigare motionerat om behovet av att bygga ut preventivmedelsrådgivningen, och nu använder man abortkommittén som slagträ för att avslå vpk-motionens krav om en sådan utbyggnad. Tidigare år har man haft andra argument. Alltid har man avslagit vpk:s krav på att man skall bygga ut preventivmedelsrådgivningen. Detta har utretts tidigare — säkert många gånger förutom den här utredningen som jag hänvisade till och som socialstyrelsen har gjort. Vi vet att det finns ett stort behov, att rådgivningen har minskat och att den ligger på 1978 års nivå. Det är olika i olika län — det varierar efter vad man prioriterar ute i landsortsgrupperna. Jag tycker inte att det är relevant när utskottet säger att nu skall vi avvakta. Vi behöver inte avvakta, det behöver inte utredas mer i den här frågan. Det är redan färdigutrett, och nu gäller det för riksdagen att fatta ett beslut och markera var vi står. Samma sak gäller de gynekologiska hälsoundersökningarna. Det skulle också betyda mycket om man här i riksdagen gjorde en viljeyttring i de här frågorna och fastslog ett mål.
Fru talman! Det är riktigt som Ingvar Eriksson säger, att institutet har begärt ytterligare medel. Det har verkat i ungefär tre år, och det är inte tillräckligt utbyggt. Det är ingenting som säger — och det har inte heller Ingvar Eriksson påstått — att det inom andra institutioner finns tillräckliga basresurser som skulle kunna användas. Jag har fått uppfattningen att vi här med jämna mellanrum får yrkanden om anslag för ytterligare utbyggnad. Så till Inga Lantz. Efter hennes sista inlägg kan jag göra den reflexionen att jag inte förstår att Inga Lantz sitter kvar i en utredning som egentligen inte fyller någon uppgift, eftersom allting redan är klart.

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 22 behandlas anslaget till allmän hälsokontroll. Där tas anslaget till utvärdering av det s.k. W-E-projektet upp, dvs. den screeningverksamhet för tidig upptäckt av bröstkörtelcancer som bedrivits i dessa landsting. I budgetförslaget säger föredragande statsråd när det gäller utvärderingen av detta projekt, att det skall vara avslutat i och med utgången av nästa budgetår. Skriver man så, tyder det tyvärr på okunnighet om innehållet i projektet, anledningen till tidsåtgången och vikten av att utvärderingen fullföljs. Med anledning av detta väckte jag tillsammans med andra centerpartister en motion med krav på att utvärderingen av W-E-projektet fullföljs. Staten bidrar med medel till socialstyrelsen för utvärdering av resultaten av screeningverksamheten. Främst vill man kartlägga tidigdiagnosens betydelse för dödligheten i och andra allvarliga följder av bröstcancer. Den helt dominerande kostnaden i sammanhanget står berörda landsting för. Eftersom orsaken till det ökande antalet fall av bröstkörtelcancer inte helt kan förklaras, måste andra vägar sökas för att förhindra lidande och för tidig död i tumörsjukdomen. En sådan väg kan kanske massundersökning av kvinnor, 40 år och äldre, visa sig vara. I dag vet vi att det finns ett samband mellan fettintag, dvs. fett i kosten, och bröstcancer. Många studier visar på en ökad risk för bröstcancer om kosten innehåller mycket fett. Man har funnit att mycket fett stör immunologiska processer som eventuellt skulle kunna oskadliggöra tumörcellerna. Medicinens historia har lärt oss att vi alltid har kunnat utarbeta förebyggande åtgärder när vi lärt känna en sjukdoms verkliga orsak och uppkomstmekanism. Det brukar dock ta rätt många år innan man utarbetar förebyggande åtgärder som kan accepteras av allmänheten. Eftersom det f. n. inte finns någon säker uppslagsända för kartläggningen av cancersjukdomarnas uppkomstmekanism kan sannolikt inte vår generation eller nästa generation hoppas på att förebyggande åtgärder på ett väsentligt sätt skall minska cancersjukdomarnas verkningar. Hoppet står därför till tidig diagnos och olika behandlingsmetoder. Det är mot bl.a. denna bakgrund som man måste se W-E-projektet med mammografiundersökning för tidig upptäckt av bröstcancer. Därför vore det mycket olyckligt om inte utvärderingen fullföljdes så att vi kunde dra slutsatser av projektet. Socialutskottet framhåller också i betänkandet mycket starkt vikten av detta. Tyvärr ges det ej regeringen till känna, men förhoppningen är att denna starka skrivning skall vara vägledande inför budgetåret 1984/85. Jag kommer naturligtvis att med intresse följa detta ärendes behandling i det sammanhanget. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till socialutskottets hemställan på denna punkt.

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 22, som vi nu diskuterar, behandlas bl.a. motion 1982/83:925 av Martin Olsson och mig angående vikten av erforderliga insatser för upplysning om tobakens skadeverkningar. Utskottet förklarar sig dela uppfattningen om vikten av en effektiv uppföljning av insatser mot tobaksbruket. Vi hade under gårdagen en lång debatt här i kammaren om tobaken och dess skadeverkningar. Detta ämne har också diskuterats tidigare i dag. Det går inte att blunda för att tobaksbruket är ett av nutidens största hälsoproblem. Detta fastslog också tobakskommittén i sitt betänkande i februari 1981. Det råder inte något tvivel om att tobaksbruket medför en rad allvarliga medicinska skadeverkningar. Enligt beräkningar har tobaksbruket samband med minst 8 000 dödsfall i vårt land, dvs. nästan vart tionde dödsfall. Antalet tobaksrelaterade dödsfall är därigenom större än t.ex. det sammanlagda genomsnittliga antalet dödsfall vid trafikolyckor och andra olyckshändelser: Vid flera stora internationella undersökningar har man konstaterat en klar allmän översjuklighet bland rökare jämfört med sjukligheten bland ickerökare. Undersökningar i exempelvis USA har visat att cigarrettrökare är borta från arbetet på grund av sjukdom genomsnittligt 20 96 fler dagar per år än icke-rökare. Orsakssambandet mellan rökning och de vanligaste typerna av lungcancer är också numera helt klarlagt. Flera andra sjukdomar, bl.a. magsår, är vanligare bland rökare än bland icke-rökare. Gravida kvinnors rökning har visat sig försena fostrets tillväxt något, vilket kan bidra till att förklara den bland rökande gravida kvinnor större risken för dödsfödsel eller barnets död i nära anslutning till förlossningen. Ja, så här ginge det att fortsätta exemplifieringen. Det är ändå så att en icke oväsentlig del av sjukvårdsresurserna tas i anspråk på grund av ohälsa, förorsakad av tobaksbruket. Att olika åtgärder måste sättas in för att begränsa detta, och bl.a. förhindra att en stor del av varje ny ungdomsgeneration blir rökare, torde det inte behöva råda något tvivel om. Med hänsyn till de av tobaksbruket orsakade vårdkostnaderna är insatser för att minska detsamma direkt ekonomiskt lönande från samhällets synpunkt. I vad gäller pengar redovisas i motionen de beräkningar riksskatteverket har gjort. Det framgår att tobaksskatten under budgetåret 1983/84 kommer att ge staten en inkomst på 3 090 milj.kr. vid oförändrat skatteuttag, och med höjd tobaksskatt fr.o.m. den 1 februari i år kommer staten att få ytterligare ca 330 milj.kr. i inkomster. Vi motionärer menar att man borde höja anslaget för upplysningsverksamhet i stället för att, som föreslagits i budgetpropositionen, sänka det. En sänkning kan knappast verka stimulerande för alla de människor som ideellt arbetar i organisationer, vilkas syfte är att minska tobaksbruket. Även om landstingen nu, genom den nya hälsooch sjukvårdslagen, har ett övergripande ansvar för hälsoupplysning — och också är beredda att ta ett sådant ansvar — är det även i fortsättningen nödvändigt med centrala insatser. Det är också viktigt att organisationer som arbetar för begränsning av tobaksbruket får det stöd som motiveras av deras för hela samhället så betydelsefulla uppgifter. Fru talman! Jag har inget särskilt yrkande men vill ändå framhålla att det är oerhört viktigt att frågan om statens bidrag till upplysning om tobakens skadeverkningar följs med största intresse, liksom att de åtgärder som tidigare föreslagits och beslutats följs upp för att man skall få underlag för en fortsatt systematisk satsning mot tobakskonsumtionen. Insatser för upplysning om tobakens skadeverkningar och för att få ned tobakskonsumtionen är viktiga frågor för framtiden, som det måste ligga i allas vårt intresse att arbeta med.

Fru talman! Till utskottets betänkande nr 23 har Ulla Tillander och jag lämnat en reservation och två särskilda yttranden. Reservationen gäller omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda. När omsorgskommittén diskuterade frågan om huvudmannaskap för särskolan och lämnade sitt betänkande var kommittén inte enig. Majoriteten menade att kommunerna är naturliga som huvudmän för särskolan, med hänsyn till att kommunerna har ansvaret för andra barns och ungdomars undervisning. Jag delar inte den uppfattningen, för det är inte säkert att undervisningen just därför skulle bli bättre. Utgångspunkten måste ju vara barnens bästa och att finna de bästa formerna för särskolan. I dag har vi en väl fungerande särskola. Den har för sin uppgift väl utbildade speciallärare och annan personal. Vi har, skulle jag tro, i de flesta landsting lokalmässig integration mellan särskolan och den övriga skolan. Därtill är det så att kommunernas storlek varierar. Om man skulle överföra huvudmannaskapet från landstingen till kommunerna skulle det innebära att man ändock fick finna någon samarbetsform, eftersom varje kommun inte har ett underlag för egen skola. Omsorgskommitténs betänkande har remissbehandlats, och jag vet att det har riktats stark kritik mot just denna punkt. Man ställer sig också ute i länen frågande till hur det skall bli. Därför har vi ansett att det är riktigt att man redan nu gör ett uttalande om att särskolan skall ha kvar landstinget som huvudman. Det är detta som vi har tagit upp i reservation nr 5, som jag yrkar bifall till. Ett särskilt yttrande, som jag kort skall kommentera, gäller anslaget till. Nr 113 statens hundskola.

Vi anser att detta är felaktigt och att pengarna bör användas på ett bättre sätt än att anslå dem till administration. Därför har vi i en motion föreslagit en fördelning av dessa medel, bl.a. att 500 000 kr. skall anvisas till statens hundskola. Formuleringen av yrkandet i motionen är litet felaktig, varför vi i det här sammanhanget har nöjt oss med ett särskilt yttrande, där vi framför den ursprungliga tanken på att dessa pengar skulle användas till inköp av narkotikahundar. Vårt andra särskilda yttrande gäller äldreomsorgen — vi har på det området också väckt ett par motioner, som har behandlats av utskottet. Vi vet att Sveriges befolkning blir allt äldre och att antalet personer i de högre åldersgrupperna blir allt större. Hur vi på bästa sätt skall använda samhällets resurser så att de ger den växande gruppen äldre goda villkor är enligt min uppfattning en av de stora socialpolitiska frågorna. För att få en god vård och en god trygghet för de äldre fordras en mångfald av samordnade insatser från de olika samhällsorganens sida. Men det är också fråga om hur vi är som människor i umgänget med de äldre. Vi glömmer lätt bort att gruppen äldre inte är homogen. Varje människa, ung eller gammal, är unik och har olika behov. En kärnfråga tror jag är att vi måste komma ihåg att de allra flesta äldre ändock lever ett normalt liv och inte behöver särskilt mycket mer hjälp än människor i andra åldrar. Men för den växande grupp av äldre som har ett ökat behov av vård och omsorg måste vi på bästa sätt använda de samhällsresurser som står till förfogande. Detta är inte minst viktigt i en situation med kärv ekonomi. Vi har under ett par årtionden, då institutionstänkandet dominerade vårdplanerna, som grund för dessa haft teoretiskt beräknade normtal. Men denna vårdform har inte alltid inneburit det bästa tillvaratagandet av samhällsresurserna, och som vårdform har den inte heller alltid varit den bästa för de vårdbehövande. Vi vet att en betydande del av de äldre — särskilt de som är över 85 år — i dag vistas i någon form av institutionsboende. Vi måste därför inrikta vårt vårdarbete så, att de äldre kan bo kvar i sin hemmiljö så långt det är möjligt, vilket måste gälla även de allra äldsta. Detta ställer naturligtvis krav på en utbyggd social hemhjälp, hemsjukvård och anhörigvård, liksom också på en samordning mellan olika insatser, alltifrån dem som görs vid läkarcentral till dem som görs av personal som arbetar direkt med de gamla. Det pågår ett arbete på det här området, men det är viktigt att det intensifieras så att institutionsboendet blir så hemlikt som möjligt. Det fanns en tid då man byggde väldigt stora långvårdssjukhus och då man inte tog hänsyn till de äldres behov av närhet till anhöriga, tidigare grannar osv. Kontakt med den tidigare miljön och med vänner och anhöriga ser jag som en mycket viktig del av vårdarbetet. I det sammanhanget vill jag påpeka att det är väsentligt att den pågående anhörigvårdskommittén så snart som möjligt 61 lägger fram förslag som gör det möjligt för anhöriga att ställa upp. Vad som måste lösas är frågor som gäller både den ekonomiska sidan av saken och rätten och möjligheten att få tjänstledighet från arbetet för att ställa upp i sådana situationer. Vi måste också stimulera kontakten över generationsgränserna. Inte minst bristen på samhällsplanering och bostadsplanering har gjort att vi fått en segregation i samhället, där det många gånger är så att de äldre bor i sina områden, de yngre och barnen i sina, och kontakten är alltför dålig. Vi har tidigare, efter motioner, i socialutskottet tagit upp dessa frågor för att stimulera arbete och kontakt över generationsgränserna. Vi uttalade då att äldreberedningen bör ta upp dessa frågor. Jag vet inte i vilken utsträckning utredningen har gjort det, men det är angeläget att finna former för denna gemenskap. Det pågår f. n., bl.a. i Röda korsets regi i samarbete med socialnämnder och pensionärsorganisationer, konferenser och diskussioner just för att finna former för sådan gemenskap. Fru talman! Med dessa synpunkter ber jag än en gång att få yrka bifall till reservation nr 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill i mitt anförande mycket kortfattat ta upp de avsnitt i socialutskottets betänkande 1982/83:23, där vpk inte delar utskottsmajoritetens uppfattning. Jag börjar med äldreomsorgen, där vi vill se en snabbare utveckling när det gäller möjligheterna för äldre människor att bl.a. genom en utbyggd service kunna bo kvar i sina egna bostäder. Vi framhåller i vår motion att det på landets långvårdsenheter, lokala sjukhem och ålderdomshem finns många pensionärer som skulle kunna klara sig bra och som också önskar bo kvar i t.ex. en vanlig handikappanpassad bostad med hemtjänst och hemsjukvård och i vissa fall kanske med larmmöjligheter. Men de tvingas vara kvar på institutionen, därför att det inte finns lämpliga bostäder eller tillräckligt utvecklad service och vård i bostaden. Många flyttningar till servicehus har tvingats fram av samma skäl. Undersökningar som genomförts bl.a. av Spri, sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut, visar att det ofta går att satsa betydligt fler timmar hemservice innan detta blir lika dyrt som en institutionsplats. Vi framhåller i vår motion att åtgärder måste vidtas för att främja en utveckling som bättre stämmer överens med våra äldre medborgares önskemål och behov. Det innebär en ökad satsning på anpassning och komplettering av vanliga bostäder och bostadsområden, på en utvecklad hemservice och hemsjukvård, på små grupper av servicebostäder i stället för stora servicehus, på nya typer av alternativa boendeformer, som bygger på gemenskap mellan människor av olika generationer och på ett bättre samarbete mellan kommuner och landsting i dessa frågor. Utvecklingen på det här området går mycket trögt ute i kommunerna. I vissa kommuner går den t.o.m. i motsatt riktning genom att möjligheterna till hemservice försämras. Mot den bakgrunden är skrivningen i utskottsbetänkandet otillräcklig. Utskottet säger att de aktuella frågorna redan är föremål för uppmärksamhet av de kommunala huvudmännen. Man visar Nr 113 också på det arbete som redan pågår inom äldreberedningen. Enligt vår uppfattning räcker inte detta för att få en ändring till stånd och åstadkomma en bättre utveckling. Jag vill därefter gå över till frågan om färdtjänsten. Där delar vi från vpk de åsikter som framförs i motion 1982/83:1304 av Börje Nilsson och Ingvar Björk om integrering av färdtjänsten med den kollektiva trafiken. Vi tycker att det är helt riktigt, som sägs i motionen, att genom utformningen av de allmänna råd som socialstyrelsen givit ut, och där man anger att färdtjänsten skall ses som en biståndsfråga enligt 6 § socialtjänstlagen, förhindras en utveckling mot samplanering av färdtjänstverksamheten och den övriga kollektiva trafikförsörjningen. Det är mycket ofördelaktigt, då den här samplaneringen skulle leda till en utjämning av skillnaderna i bestämmelser och taxesättning för färdtjänst. För den enskilde handikappade kan det dessutom innebära en begränsning i rätten till färdtjänst. När det gäller handikappfrågor i allmänhet har vpk till årets riksmöte helt byggt upp sin motion om de handikappades situation utifrån det handlingsprogram beträffande handikappfrågor som representanter för de fem riksdagspartierna och för handikapprörelsen kunnat enas om. Förutom att det är ett mycket bra program anser vi att det bör komma till användning och att man praktiskt kan dra nytta av de synpunkter som förs fram i detta program. Utarbetandet av ett tidsplanerat åtgärdsprogram på grundval av handlingsprogrammet, som vi föreslår i vår motion, skulle innebära att man från riksdagens sida på allvar tar ansvar för att den inriktning som handlingsprogrammet ger uttryck för kommer att fullföljas. Det skulle också kunna utgöra en garanti för att utvecklingen av de handikappades villkor inte skulle riskera att bromsas upp till följd av den ekonomiska krisens verkningar. På det sättet hade ett sådant åtgärdsprogram kunnat utgöra en garanti, en trygghet, för landets handikappade och deras organisationer — att riksdagen uttalat en klar viljeinriktning att de handikappade inte skall drabbas'av några sparplaner. Man hade då också fastställt att det finns svaga grupper i vårt samhälle, och dit hör utan tvivel de handikappade, som inte skall drabbas av de samhällsekonomiska svårigheterna av den anledningen att de redan lever under betydligt sämre omständigheter än flertalet människor gör. Jag vill slutligen ta upp de psykiskt utvecklingsstörda och omsorgen om dessa. Utskottet har avstyrkt vpk:s motion 1982/83:1841 där vi föreslår ”att riksdagen uttalar att samtliga vårdhem och liknande institutioner för psykiskt utvecklingsstörda med plats för mer än 30 boende bör ersättas med mindre, integrerade enheter”. Vidare sägs i motionen ”att riksdagen uttalar sig för införande av ett statsbidragssystem som gynnar små enheter i integrerat boende för psykiskt utvecklingsstörda.” Vi väcker dessa förslag mot bakgrund av att mycket få utvecklingsstörda har flyttat ut i samhället. De flesta bor fortfarande på anstalter. I dag bor uppemot 10 000 utvecklingsstörda på anstalt — eller vårdhem, som de kallas i dag-— varav hälften inte ens har eget rum utan är tvingade att dela rum med en 63 eller flera andra personer som han eller hon i 98 26 av fallen, enligt socialdepartementets uppgift 1978, inte själv har valt. Det här är människor som i hela sitt liv kommer att vara beroende av samhällets förmåga och vilja att solidariskt ställa upp och ställa resurser till förfogande för att de skall kunna få ett bra liv. En människa kan fungera fint, utvecklas och berika sin omgivning, trots bristande förståndsgåvor. Samma människa kan hämmas och bli en belastning, både för sig själv och för andra, i en annan miljö. En bra bostad i en liten, integrerad enhet är en grundläggande rättighet, även för utvecklingsstörda. Det är vår skyldighet att ge de utvecklingsstörda denna möjlighet. Därför är utskottsbetänkandets skrivning enligt vår mening helt otillräcklig. Det heter där: ”Regeringens ställningstagande i hithörande frågor bör enligt utskottets mening avvaktas.” Varför skall inte riksdagen som högsta beslutande organ kunna ge uttryck för en viljeinriktning, för en uppfattning, om hur utvecklingen på detta område skall föras vidare, en utveckling som kan innebära att de utvecklingsstörda kommer bort från isolering och anstaltsmiljö till integrering och arbete? Utskottets skrivning kunde ha varit betydligt bättre i detta sammanhang. Jag vill härmed yrka bifall till vpk:s samtliga reservationer.

Fru talman! I socialutskottets betänkande 23 tas, som här tidigare påpekats, upp en rad frågor kring äldres och handikappades situation. I betänkandet behandlas dels resp. avsnitt i budgetpropositionen, dels ett stort antal motioner i skilda frågor. Det finns inga möjligheter för mig att i detta anförande beröra varje delfråga för sig. Jag har i stället valt att kommentera några av de enligt utskottets bedömning mest intressanta frågorna. En rad motioner tar upp de äldres situation från en mera allmän utgångspunkt. Man betonar behovet av ett eget och integrerat självständigt boende, möjligheterna till ett aktivt och meningsfullt liv för våra äldre samt kontakterna mellan olika generationer. Utskottet konstaterar att det i fråga om de allmänna ambitionerna när det gäller äldreomsorgen finns en långtgående enighet, över de politiska gränserna. Vad diskussionen gäller är snarast de medel som vi skall använda för att påskynda och driva på utvecklingen. Vi konstaterar också att socialtjänstlagen ger ett gott rättsligt stöd i det arbete som vi vill bedriva. Äldreberedningen, som i sitt arbete utgår från de målsättningar som finns i socialtjänstlagen, skall särskilt ägna sig åt äldres boendefrågor, omsorg, service och vård. Dessutom skall åtgärder vidtas som syftar till att förbättra kontakterna över generationsgränserna. I de nya direktiven för socialberedningen finns även uppgifter som berör de äldre. Jag tänker särskilt på föreningslivets samverkan med socialtjänsten. En viktig fråga är naturligtvis att samverkan med pensionärsorganisationerna utvecklas. Jag vill vidare erinra om att socialutskottet nyligen utförligt har behandlat hithörande frågor i sitt betänkande 1982/83:9. I allt väsentligt delar Nr 113 utskottsmajoriteten motionärernas synpunkter i fråga om inriktningen av äldrearbetet. Med hänvisning till kanske i första hand äldreberedningens arbete samt socialberedningens och socialstyrelsens arbete på området är enligt vår mening ingen ytterligare åtgärd påkallad i dag. I en motion aktualiseras frågan om anhörigmedverkan i äldreomsorgen. Utskottet finner också denna fråga mycket viktig och hänvisar till anhörigvårdskommitténs arbete. Vi vet att den kommittén inom kort kommer att avge ett betänkande i dessa frågor. Utskottet menar därför att vi bör avvakta resultatet av kommitténs arbete innan vidare åtgärder vidtas. En annan angelägen fråga som har aktualiserats i en motion gäller äldre invandrares situation. Utskottet instämmer med motionärerna. Man anser att det är en viktig fråga och att åtgärder är påkallade. Men man menar att det utredningsarbete som både socialstyrelsen och invandrarverket ganska nyligen har satt i gång bör avvaktas innan vidare åtgärder vidtas. Jag skall nu kommentera några frågor som har anknytning till handikappområdet. 1981 var ju det internationella handikappåret. Vi kan konstatera att arbetet med att uppmärksamma handikappades situation det året blev en betydande framgång. En särskild undersökning, som utfördes av statistiska centralbyrån på uppdrag av den statliga beredningsgruppen, har blottlagt de betydande klyftor som fortfarande finns mellan handikappades och andra människors levnadsförhållanden. I själva verket visade undersökningen på att de klyftorna knappast har minskat sedan låginkomstutredningen gjorde t sin undersökning i slutet av 1960-talet. Efter ett mycket grundligt förberedelsearbete har en särskild programgrupp, som har utsetts av beredningsgruppen, utarbetat ett handlingsprogram i handikappfrågor. Det handlingsprogrammet skulle jag vilja beteckna som något av en historisk bedrift. I programgruppen fanns representanter för alla riksdagspartier och för den samlade handikapprörelsen. Och det lyckades för gruppen att enas inte bara i grundsynen på handikappfrågorna och handikapproblemen utan också i ett tvåhundratal olika förslag till förbättringar på handikappområdet, som programgruppen ville se genomförda. Det finns också en unik pionjärinsats i handlingsprogrammet som jag gärna vill peka på. Det gäller det förslag till ett internationellt åtgärdsprogram för Sveriges arbete med handikappfrågorna, ett program som gäller både våra insatser i det internationella arbetet genom FN och andra organ och det bilaterala och multilaterala bistånd som Sverige bedriver. Det skall också sägas att handlingsprogrammet har utarbetats mot bakgrund av ett tioårsperspektiv, dvs. handlingsprogrammet avser 1980 talets insatser på handikappområdet. I några motioner har påtalats behovet av att utarbeta ett långsiktigt handlingsprogram som bygger på detta förslag till handlingsprogram från beredningsgruppen. Utskottet instämmer i värderingen av det handlingsprogram som tagits fram och menar för sin del, i ett uttalande som man gör, att 65 handlingsprogrammet bör bilda en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet på handikappområdet. I en skrivelse till riksdagen har regeringen presenterat programmet och i sammanhanget gett uttryck för liknande tankegångar. Jag går nu över till de motioner som behandlar färdtjänsten. I dem tas i huvudsak två problem upp. Det ena gäller möjligheten att utnyttja färdtjänst på annan ort än hemorten. Det andra är den viktiga frågan om färdtjänstens ställning i förhållande till den övriga kollektivtrafiken. Utskottet pekar för sin del på den rekommendation som Kommunförbundet nyligen har gått ut med och som innebär en reglering av hur den interkommunala färdtjänsten skall gå till. Man rekommenderar att mantalskommunen skall svara för legitimationen och också stå för kostnaderna för färdtjänsten på annan ort — däremot skall vistelsekommunens regler gälla. Enligt uppgift har Kommunförbundet också tillsatt en särskild arbetsgrupp som skall söka skapa större enhetlighet i taxor och regler inom den kommunala färdtjänsten, något som det finns ett starkt behov av. När det gäller färdtjänstens ställning i förhållande till den kollektiva trafiken i övrigt konstaterar utskottet för sin del att det knappast bör vara ett hinder att bistånd till enskilda kan ges i form av färdtjänst. Härigenom förstärks den enskildes möjligheter att överklaga besluten kring färdtjänsten.

Fru talman! Det finns utöver de här nämnda frågorna många andra delfrågor i betänkandet som är av stor betydelse. Av tidsskäl hinner jag inte gå in på dem.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

Fru talman! Det är riktigt som Bengt Lindqvist säger att det egentligen inte varit några stora motsättningar i utskottet när det gäller alla dessa frågor. Det är viktigt hur man går fram och vilka åtgärder man vill vidta, för det är det som til syvende og sidst gör att det man diskuterat och ansett viktigt i utskottet får någon effekt. När det gäller handikappfrågorna hade, precis som Bengt Lindqvist säger, ett program avseende handikappolitiken för 1980-talet, där man hade fastställt åtgärder, bundit upp också de politiska partierna för åtgärder som hade varit nödvändiga. Det hade inneburit stor trygghet, tror jag, för de Nr 113 handikappade just i ekonomiskt svåra tider när risken är mycket stor att man annars bromsar upp utvecklingen. Den risken är ju påtaglig. Därför hade ett sådant åtgärdsprogram som vi föreslagit varit väldigt bra. Då det sedan gäller färdtjänsten finns det exempel på att man i bidragsärenden undersöker makars och anförvanters ekonomiska förhållanden för att se om personen i fråga fortfarande kan anses vara i behov av färdtjänst. Det är, såvitt jag kan förstå, ett nytt sätt att betrakta detta. Det kan göra att människor som tidigare fått färdtjänst kan bli förhindrade att få sådan.
Fru talman! Beträffande handikapprogrammet skall jag gärna medge att jag för min del har varit ganska ambivalent när det gäller hur en uppföljning av programmet skall se ut. Vi har både inom vårt parti och inom den rörelse jag företräder diskuterat just de riktlinjer som Maj Kempe drog upp, att man alltså skulle utveckla ett regeringsförslag till ett särskilt handlingsprogram. Vi har funnit att det är fördelar i att utnyttja det på det sätt som utskottet ger uttryck för. Det ligger ett oerhört stort värde i att de fem riksdagspartierna tillsammans har bestämt sig för att det här är fråga om ett tioårsprogram, ur vilket vi i fortsättningen kan hämta idéer, förslag och inspiration. Det skulle inte ha varit möjligt att skapa samma enighet om regeringen för sin del hade utarbetat en egen version av ett sådant långsiktigt program och att de övriga partierna hade gjort ett motsvarande arbete. Ingenting hindrar ju representanter för de olika partierna från att hemställa hos sina resp. partier att det här programmet antas som partiets program på handikappområdet. Jag tycker att just den enighet vi lyckats skapa kring programmet skall utnyttjas på det här sättet som en inspiration för regeringen, handikapprörelsen och naturligtvis också för oss i riksdagen att ta olika initiativ. När det gäller färdtjänstens ställning menar jag att den skrivning som har antagits av utskottet är riktad mot just den typ av fall som Maj Kempe nämner. Det är det behov av färdtjänst som handikappet skapar som skall ligga till grund för bedömningen om färdtjänstbidrag skall utgå eller inte, ingenting annat. Det är vad som står i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att säga några ord om den fråga som tas upp i centermotionen 848, alltså de äldre invandrarnas situation. När det gäller frågor som rör invandrare i Sverige har vi alltid haft dålig framförhållning. Det är som om vi inte riktigt ville inse vad som har hänt genom den invandring vi har haft under många år och därför skjuter upp att ta ställning till konsekvenserna av den på olika områden. Det är en inställning som är farlig, och den drabbar ytterst de berörda människorna. De får sämre service än de skulle behövt få, om vi hade haft någon beredskap för en utveckling som har varit ganska lätt att förutse. Det är kanske förståeligt att man hittills inte har ägnat äldreomsorgen 67 bland invandrarna så stor uppmärksamhet. Det har funnits mycket få äldre personer bland invandrarna. De flesta är unga när de kommer hit, och därför är det först på de allra senaste åren som äldreomsorgen också bland invandrarna har blivit en angelägen fråga — en akut fråga, skulle jag vilja säga. Andelen pensionärer över 65 år bland invandrarna — häri inräknas utländska medborgare i Sverige och utrikes födda svenska medborgare — var 4 Jo i slutet av 1981 och antalet var 55 000. Men både antalet och andelen ökar mycket snabbt. Alla pensionärer är naturligtvis inte i behov av speciella vårdomsorger, men också antalet invandrare som är beroende av vård i olika former ökar. Och det är därför frågorna snabbt inställer sig, de frågor som bl.a. tagits upp i motionen: Vilka är dessa invandrare? Vilka speciella behov har de? Vad innebär den valfrihet som vi genom riksdagsbeslut tillerkänt minoritetsgrupperna för äldreomsorgen? Vilket kulturmönster har de själva i det här avseendet? Vi vet att det skiljer sig från vårt. I de flesta av de kulturer som invandrarna kommer ifrån är det hög status att bli gammal. Hos oss är det tvärtom, och det kan givetvis medföra svårigheter för många av dem. Vill de, om de hamnar i den situationen att de måste bo på institution, bo tillsammans med andra från samma språkgrupp? Kan de svenska, eller måste de ha personal som talar deras språk, osv.? Jag känner väl till de rapporter som utskottet refererar till, men det räcker inte med rapporter. Jag vet också att kommunerna har ansvaret för minoritetsgrupperna lika väl som för andra, men eftersom detta för många kommunala tjänstemän och förtroendevalda är nya frågor, finns det en stor osäkerhet om hur de bäst skall lösas. Jag tror att det är viktigt att i dessa sammanhang ta med invandrargrupperna själva i den planering som måste göras och lyssna till dem för att få veta hur de vill ha frågorna lösta. Förra socialministern Karin Söder tog några initiativ. Bl. a. gav regeringen medel till en projektverksamhet i Olofströms kommun, där det finns många finska invandrare, av vilka en del börjar bli gamla. Den projektverksamheten gick ut på att skapa ett helt finskspråkigt åldringscenter med finskspråkig personal. Jag vet inte om det ännu finns några utvärderingar av projektet. Jag tror alltså att mycket skulle kunna vinnas om kommunerna hade tillgång till ett samlat kunskapsunderlag för sina ofta svåra ställningstaganden. Och jag är övertygad om att det skulle vara mest rationellt om det kunskapsunderlaget togs fram centralt. Det behövs helt enkelt ett samlat grepp om äldreomsorgen för invandraroch minoritetsgrupperna. Och det är regeringen som har det övergripande ansvaret för invandraroch minoritetspolitiken. Motionskravet på ett tillkännagivande till regeringen i de här frågorna är alltså, som jag ser det, väl motiverat. Att mot ett enigt utskott yrka bifall till motionen finner jag emellertid inte särskilt meningsfullt. Jag nöjer mig därför med att uttala förhoppningen att regeringen — riksdagens beslut förutan — tar på sig det behövliga ansvaret för att omsorgen om äldre invandrare inte försummas.

Fru talman! Jag skall ta upp motionerna 1982/83:1304 och 1305 som är skrivna av Börje Nilsson och mig. Motionerna handlar om de handikappades möjligheter att klara sig i samhället. Låt mig först säga något om motion 1304, som handlar om färdtjänst. I motionen konstaterar vi först att kommunerna erhåller statsbidrag med högst 35 90 till sin färdtjänstverksamhet. Detta statsbidrag har tillkommit delvis för att skapa en likformig färdtjänstservice i landets kommuner. Man kan också konstatera att kommunerna under senare år planerat för att inrymma färdtjänsten i den allmänna kollektivtrafikservicen. Den 1 januari 1982 trädde socialtjänstlagen i kraft. I socialtjänstlagen finns vägledande principer om normalisering och integrering bl.a. för handikappade människor. Socialtjänstlagen har emellertid inte fått den avsedda effekten i detta avseende. Detta är till största delen beroende på utformningen av de allmänna råd som socialstyrelsen givit ut, i vilka man anger att färdtjänsten skall ses som en biståndsfråga enligt socialtjänstlagens 6 §. Det kan konstateras att ca 100 kommuner i landet saknar specialfordon, alltså möjligheter att transportera gravt rörelsehindrade som är beroende av rullstol. Socialstyrelsens ställningstagande i de allmänna råden har fått till konsekvens att kommunerna tvingas pröva varje ansökan om färdtjänst som ett enskilt biståndsärende. Detta medför att individuella bedömningar görs inom den enskilda kommunen, och självfallet görs också olikartade bedömningar mellan olika kommuner. Tlänen har det inrättats s.k. länstrafikbolag, vilka ansvarar för den totala kollektivtrafikförsörjningen inom regionen. Ur såväl integreringssom ekonomisk synvinkel synes det självklart att även färdtjänstverksamheten borde omfattas av den regionala kollektivtrafikförsörjningen. En samplanering av färdtjänstverksamheten och den övriga kollektivtrafikförsörjningen skulle leda till en utjämning av skillnader i bestämmelser och taxesättningar för färdtjänsten. En sådan utveckling kan emellertid inte komma till stånd så länge de enskilda kommunerna tvingas att handlägga färdtjänsten enligt socialtjänstlagens biståndsparagraf. Även om man inte under överskådlig tid kan uppnå en total handikappanpassning av de allmänna färdmedlen utan även i framtiden måste använda sig av speciella lösningar, har det inom Stockholms läns landsting visat sig att färdtjänstverksamheten med fördel kan integreras i den övriga kollektivtrafiken. Nå, vad säger nu socialutskottet om detta? Jo, ur regeringens skrivelse om handlingsprogram i handikappfrågor citerar man med gillande följande meningar — jag vill läsa upp dem därför att också jag tycker att de är fantastiskt fina: ”Uppfattningen om människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för hur samhället skall utformas. Alla människor har kunskaper, erfarenheter och förmåga, som är viktiga för samhället. Det är en gemensam angelägenhet för hela befolkningen att samhället utvecklas på ett sådant sätt att orättvisor undanröjs, att människor får jämlika levnadsförhållanden och att alla kan medverka i utvecklingen och nå delaktighet i samhällsgemenskapen. För att dessa mål skall förverkligas måste arbetet inom alla samhällsområden ta hänsyn till handikappades situation, problem och behov. Arbetet måste utgå ifrån att handikapp är brister i miljö och verksamhet. Handikappolitiken är inte skild från annan politik utan gäller åtgärder inom olika samhällsområden för att de allmänpolitiska målen skall kunna förverkligas för människor med funktionsnedsättningar.” Utskottet skriver vidare: ”Utskottet noterar med tillfredsställelse att beredningsgruppens arbete utmynnat i ett handlingsprogram i handikappfrågor om vilket råder bred enighet. Programmet bör enligt utskottets mening utgöra en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet på handikappområdet.” Detta är ett program, som jag tycker är väldigt fint. Men hur stämmer det in på färdtjänsten? Jo, där återgår man helt plötsligt till en gammal syn. Låt mig åter citera några rader ur socialutskottets betänkande: ”Sådana resurser som social hemhjälp och färdtjänst måste därför kunna disponeras av den nämnd som har detta samlade ansvar, nämligen socialnämnden eller i förekommande fall social distriktshämnd.” Börje Nilsson och jag menar att detta är ett felaktigt synsätt. Vi anser att färdtjänsten skall kopplas samman med kollektivtrafiken och inte med socialtjänstlagen. Vi är alltså besvikna över socialutskottets syn på färdtjänsten, och jag kan säga att vi med stort intresse kommer att följa den framtida utvecklingen på detta område. I vår motion 1982/83:1305 begär vi att initiativ skall tas snarast för att få till stånd överläggningar mellan Kommunförbundet och Landstingsförbundet beträffande finansieringen av boendeservicen. Socialutskottet hänvisar till att boendeservicegruppen nyligen har avslutat sitt arbete och att man måste ta del av dess rapport, innan man kan vidta några åtgärder. Vi är helt med på detta och skall med intresse ta del av gruppens utredning.